Herr talman! Riksdagen har numera i enlighet med den vid jordbruksutskottets betänkande 1974:29 fogade reservationen 1 beslutat att i anledning av Kungl. Maj:ts förslag och motionen 1974:1859 till Stöd till jordbruket i norra Sverige anvisa ett förslagsanslag av 92 000 000 kronor. Detta innebär en ökning av statsutgifterna med 3 000 000 kronor i förhållande till vad finansutskottet räknat med i sitt betänkande nr 30.

Herr talman! Jag hemställer att kammaren måtte besluta att — sedan riksstat för budgetåret 1974/75 av den lydelse som framgår av utskottets förslag med däri av kammaren beslutade ändringar blivit upprättad — densamma, försedd med talmannens underskrift, överlämnas till Kungl.
Ärade kammarledamöter! Vårsessionens arbete är nu slutfört. Med undantag för den senaste veckan med sammanlagt 62 sammanträdestimmar har den totala plenitiden under sessionen varit avsevärt mindre än under de senaste åren, vilket framgår av den jämförande statistik som utdelats till kammarens ledamöter. Däremot torde arbetet inom utskotten ha ökat väsentligt. Av statistiken framgår bl.a. att vid de ca 430 huvudvoteringar med rösträkning som ägt rum har lottning fått ske 18 gånger. Jag tackar kammarens ärade ledamöter för intresserade insatser i riksdagsarbetet och för visat förtroende. Till vice talmännen ber jag få framföra ett tack för gott samarbete och värdefull hjälp. Jag framför också kammarens tacksamhet till vår sekreterare för hans säkra och skickliga arbete. Likaså vill jag ge uttryck för kammarens tacksamhet till kanslipersonalen, stenografkåren och all övrig personal för deras utomordentliga arbetsinsatser. Till slut önskar jag kammarens ärade ledamöter en angenäm sommar med de möjligheter till avkoppling och rekreation, som kan behövas inför de nya arbetsuppgifter som väntar då höstriksdagen samlas. Jag förklarar härmed 1974 års vårsession avslutad.